Herr talman! Jag tror att herr Yngve Persson kan ha rätt när han säger att vi bör spara den fortsatta diskussionen i denna fråga till dess att en propo sition i ärendet framlägges för riksdagen. Inte heller jag vill därför säga många ord i frågan. Att lägga domänverkets driftresultat som grund för övervägande av försäljning av statens skogar är ur skogspolitisk synpunkt tvivelaktigt. Statens skogsbruk tjänar inte i första hand samhällsekonomin «genom =: driftresultat, utan genom sin roll som en stabil råvaruleverantör till skogsindustrin och genom att utan alltför stor hänsyn till konjunkturens växlingar vara en grund för trygg sysselsättning inom områden där anställningsalternativ saknas. Statens skogsinnehav, varav större delen är koncentrerat till domänverkets förvaltning, främjar dessutom genom sin storlek och resursanhopning skogsbrukets anpassning till de högmekaniserade drivningsmetoder som framtvingats av konkurrensen från andra virkesproducerande länder. Från och med den 1 januari 1969 gäller en ny instruktion för domänverket, och i vissa stycken gäller nya direktiv för domänverkets verksamhet. BI. a. skall ju ett intimt samarbete äga rum mellan verket och ASSI, och detta samarbete har lett till att ASSI beslutat att utvidga sin skogsindustriella verksamhet i t.ex. Norrbotten. Jag skall som sagt inte gå närmare in på dessa frågor, eftersom vi kanske får ta ställning till dem senare, utan jag ber bara, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag vill först säga att jag inte har ifrågasatt domänverkets effektivitet, herr Yngve Persson. Jag har sagt att domänverket har en förvaltningsorganisation som i sig själv är så utbyggd att den inte torde kunna undgå att bli dyrare i jämförelse med den förvaltningsorganisation som allmänningsskogarna har — vilken skogspolitisk utredning som än redovisar sitt resultat, kommer inte detta förhållande Ang. skogsbrukets lönsamhet m.m. att kunna bestridas. Med den kännedom jag har om allmänningsskogarnas billiga förvaltning tror jag knappast att den går att göra mera billig. Den utredning som har gjorts genom landstingens försorg och av skoglig expertis gäller skogar i områden som är likvärdiga. Jag håller givetvis med herr Yngve Persson om att det finns nollområden där man inte kan begära någon lönsamhet av samma slag, men jag vill också säga att förhållandet är detsamma även när det gäller enskilda skogar uppe i Norrland. När det här sägs att det är så många enskilda som underlåter att avverka sina skogar, kan vi då komma ifrån att detta gäller på sådana områden som inte ger något netto? Det vore ju underligt om inte företrädarna för det enskilda skogsbruket annat än i rena undantagsfall skulle ha samma behov av avkastning från sina skogar som alla andra skogsägare. Det är nog riktigt, som herr Yngve Persson säger, att debatten kommer att bil mycket livligare när skogspolitiska utredningen har avgivit sitt betänkande. Men jag tror att debatten mera kommer att präglas av olika politiska uppfattningar i frågan än av olika uppfattningar om effektiviteten i de skilda skogsbruksformerna.

Herr talman! Det var inte min avsikt att gå upp i denna debatt men herr Skårmans uppträdande föranledde mig att begära ordet. Herr Skårman talade om utredningar. Flera sådana är på gång, och det har lovats att den skogspolitiska utredningen skall vara färdig någon gång under 1971. Den kommer väl då att belysa hela denna fråga. Jag kan ändå inte låta bli att säga några ord, när man åberopar jämförelsematerial från Norrbotten rörande domänverket och allmänningarna. Då har man helt glömt bort det väsentliga. Domänverket började under 1930-talet och i början av 1940-talet att självt avverka skog. Till dess hade verket sålt skog på rot, många gånger till mycket billigt pris. En skogsskövling utan like hade egentligen skett. I slutet av 1940 talet och i början av 1950-talet fick domänverket göra mycket stora insatser för att någorlunda rehabilitera de skogar som skövlades under slutet av 1800 talet och början av 1900-talet. Vi kan vidare inte komma ifrån att domänverket under alla år det har bedrivit sin verksamhet i Norrbotten har haft ett helt annat ansvar för sin arbetskraft än någon annan arbetsgivare. Jag har personligen erfarenheter av detta. Domänverket anlade s.k. kronokolonat — i dagligt tal kallade kronotorp — och de medför fortfarande en massa utgifter för domänverket. Det var ju svårt att i avlägsna delar av inlandet, där domänverket hade sitt skogsinnehav och där det inte fanns någon fast befolkning, kunna få någorlunda stabil arbetskraft för avverkning av de skogar som aldrig tidigare hade avverkats. Därför anlade man dessa kronotorp. Domänverkets skogsarbetare lyder under det allmänna tjänstepensionsreglementet, och domänverket har en inte oväsentlig utgift för pensioneringen av sina arbetstagare. Sådana pensionsutgifter drabbar inte allmänningarna och inte heller det övriga privata skogsbruket. Även i anställningsförhållandena råder väsentliga skillnader än i denna dag. När detta ärende debatterades 1968 påpekades att domänverket trots en nedgång i konjunkturerna med minskad avverkning som följd försökte att så långt som möjligt behålla sin arbetskraft på heltid och helår. Detta har aldrig varit förhållandet hos sockeneller häradsallmänningarna, vilka här har åberopats såsom jämförelsematerial. De anställer sina arbetare för cirka åtta månader per år. Allmänningarna har också en annan förmån. De säljer huvuddelen av sin skog på rot under sådana konjunkturer då det går att få ut ett högt pris, och de har själva inget ansvar för arbetskraften. Domänverket däremot måste göra stora avverkningar i egen regi för att kunna ta ansvar för arbetskraften på sikt. Det är väsentliga skillnader i det praktiska handlandet. Herr Eskilsson var inne på att det skulle vara slöseri med tillgångar att inte avverka de skogar som finns ovanför den s.k. noll-zonen. Dessa områden vid fjällkanten, där det med nuvarande metoder inte går att få fram någon ny skog om den gamla huggs ner, beräknas i Norrbotten till ca 700 000 hektar. Jag vet att domänverket har gått fram mycket försiktigt med kalavverkningar, ty här måste det bli kalavverkning om man över huvud taget skall göra någonting åt den gamla skogen. Och som jag redan nämnt går det inte med nuvarande kunnande och nuvarande forskning att få fram ny skog. Miljövårdarna har också framhållit att dessa skogar inte bör huggas ner, ty då blir områdena anskrämliga. Det finns redan många vittnesmål därom på torra hedar i Norrlands inland. Forskningen fortsätter emellertid. I Norrbotten förekommer mycket avancerad forskning t.ex. i Vidsel, där verksamheten förestås av en professor från Skogshögskolan. Där hoppas man få fram ett plantmaterial med tillsatt näringsklump som kanske kan lösa återväxtfrågorna på dessa nederbördsfattiga och näringsfattiga områden. Med detta inlägg har jag velat belysa de besvär domänverket har genom att verket äger de områden i länet som ligger sämst till från bonitets-, växtlighetsoch avverkningssynpunkt. Jag har gjort det på grund av det enligt min mening ganska ovederhäftiga snack som förts i anledning av motionerna. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Till herr Skårman vill jag säga att jag inte är ett skvatt rädd för en utredning kring frågan huruvida domänverket är lika rationellt i ekonomiskt och socialt avseende som övriga skogsägare. Jag har sagt att vi behöver veta åtskilligt mera än vi vet i dag för att över huvud taget kunna göra en konstruktiv analys och föra en debatt i denna fråga. Avsikten med den skogspolitiska utred ningen är att vi skall få ytterligare material i det avseendet. Innan riksdagen har bestämt den allmänna målsättningen — märk att jag säger målsättningen, värderade debattdeltagare — och därmed skogspolitiken i sin helhet, är det såvitt jag förstår fåfängt att diskutera dessa frågor. Det är helt enkelt på det sättet. Om vi skulle göra en utredning i frågan med utgångspunkt från det vetande vi har i dag möter vi en rad svårigheter som gör en sådan utredning minst sagt suspekt. I det sammanhanget vill jag replikera herr Eskilsson och anföra att jag bestrider att det finns någon kvalificerad pålitlig utredning här i landet som visar att skogliga allmänningar i Norrbotten sköts ekonomiskt och samhälleligt bättre och mer effektivt än domänverkets skogar. Det finns ingen sådan utredning! Bakgrunden till svårigheterna när det gäller att bedöma dessa frågor ligger i den av herr Wanhainen redovisade problematiken. Tar man inte med den i hela dess räckvidd kommer man inte ned på fötterna i denna fråga. Herr Nils Nilsson betonade i sitt senaste inlägg att det i och för sig här inte gäller huruvida domänverket skall avhända sig sina skogar, utan att klarlägga vilken brukningsform som är effektivast. Han har då fäst sig vid att domänverkets förvaltningsorganisation är så tung att domänverkets drift måste — utgår han från — vara underlägsen andra former. Men varför har då inte motionärerna yrkat på utredning och översyn av förvaltningsformerna? Är det inte så att herr Nilsson vidrörde pudelns kärna när han allra sist i sitt anförande kom in på att i skogspolitiken i första hand ligger allmänpolitiska värderingar. Dessa har förts in redan i motionen och i herr Nilssons eget anförande. Det är alltså inte fråga om att göra domänverket så effektivt som möjligt, utan att söka en anledning att avhända staten skogarna. Debatten gäller just det! Som jag redan anfört, herr talman, anser jag att vi skall föra den debatten när vi har utrett de väsentliga och avgörande sammanhangen på detta område. Jag vill säga till herr Eskilsson att målsättningen när det gäller svenskt skogsbruk, som vi diskuterat även tidigare, aldrig någonsin har blivit riktigt väl utredd. Jag tror att vi är överens därom. Det är en central fråga som skogspolitiska utredningen bör få klara ut. I det sammanhanget kan man foga in hela den serie problem som herr Wanhainen vidrörde, och först då får vi frågan belyst ur den allomfattande sociala och samhällsekonomiska aspekten. Rätt vikt kan läggas vid olika frågor i de stora diskussionerna och de stora avgörandena. Herr talman! Jag anser att denna lilla debatt har varit intressant.

Herr talman! Jag vill säga till herr Wanhainen att hans erfarenhet av den omsorg som skogsallmänningarna har om sin personal inte överensstämmer med den uppfattning och erfarenhet jag har från allmänningsskogar som jag känner till. Så långt tillbaka som jag minns har de tjänstemän som varit anställda där haft pensionsförmåner på samma sätt och efter samma lönegrader som tjänstemännen inom domänverket. Vad gäller den kollektivanställda personalen — om jag får kalla den så — har förhållandena varit ungefär desamma. Ackord har utgått på arbetena, och sedan ATP tillkom gäller den pensionsförmånen generellt. Herr Wanhainen säger att det här har förekommit ovederhäftigt snack. Om därmed skulle menas den av oss åberopade utredningen, som gjorts genom landstingets försorg, har jag svårt att tänka mig att den karakteristiken är berättigad, eftersom det har varit skoglig expertis som gjort utredningen. Denna expertis har haft i direkt uppdrag att utröna huruvida den ena förvaltningsformen är mera effektiv och lönsam än den andra, och man har tagit hänsyn till just de faktorer som här nämnts.

Herr Yngve Persson säger att jag inte har ifrågasatt effektiviteten. I mitt första inlägg åberopade jag jordbruksutskottets uttalande, att den ena formen inte kan bevisas vara förmer än den andra, och jag vill fortfarande ansluta mig till detta uttalande. Men jag reagerade mot den år efter år från samma håll framförda tesen att det enskilda skogsbruket är vida underlägset och att man därför behöver undersöka huruvida man inte bör vidta en ändring i äganderätten till förmån för ett ökat statligt ägande. Jag hävdar att det enskilda skogsbruket är väl så effektivt i sin förvaltning av tillgångarna som det statliga. | Givetvis är det riktigt att det är i fråga om de politiska bedömningarna som meningarna skär sig. Jag uppskattar Yngve Perssons sätt; han döljer inte vad han vill. Han går inte omkring i filttofflor, utan man kan på honom tilllämpa Skriftens ord, att varav hjärtat är fullt, därav talar munnen. Det kan man inte säga om alla.

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten. Som herr Yngve Persson sade är detta ingen stor debatt. Men det är ganska tydligt att vad herr Wanhainen kallar ovederhäftigt snack består i att vi talar om saker som kanske inte alla här känner till riktigt. Det är därför jag vill överlämna ärendet till skogspolitiska utredningen för att få det klarlagt. Jag är säker på att den utredningen redan har så mycket material att den kan sammanställa det, så att vi får de bättre Ang. skogsbrukets lönsamhet m.m. uppgifter, som herr Persson efterlyser. Vi kan på det sättet få mera underlag för den debatt, vilken får föras bland dem som då är med i riksdagen. Herr Wanhainen åberopade mig som skäl för att han gick in i debatten. Jag kan säga till herr Wanhainen att jag kan vitsorda mycket av vad han sade om förhållandena uppe i Norrbotten, eftersom jag har tjänstgjort där uppe. Jag skulle vilja tillägga att vid den avvittring som skedde under 1800 talet, där det bröts ut skogar till de enskilda byarna, kanske dessa i stor utsträckning erhöll mark som var bättre än den mark som domänverket fick behålla. Som herr Wanhainen vet — han känner till dessa förhållanden mycket väl är domänskogarna och över huvud taget domänmarken där uppe ett resultat av den debatt om regalrätten som har skett under århundraden. Debatten gällde vem som egentligen skulle äga landets mark, kronan eller den enskilde, och det blev en kompromiss så att det bröts ut skogar till de enskilda i proportion till hur mycket mark de hade odlat. Allt som blev över fick självklart kronan, domänverket. Jag håller med om att det var mycket dåliga marker, men det är ju dessa saker som vi vill ha klarlagda. Sedan är det en annan sak om domänverkets organisation är den allra effektivaste. Vid jul och nyår skall verket flytta in i sitt nya hus, som bara skall räcka några år innan man skall flytta på nytt, till Falun eller Gävle, efter vad det har sagts. I den nya byggnaden får verket inte mindre än 330 rum till sitt förfogande för den centrala administrationen. Man tycker att det låter väldigt mycket. Jag undrar om det inte finns en del att hämta genom att utreda även organisationen av domänverket.

Herr talman! Jag vill säga några ord till herr Eskilsson angående pensionskostnaderna. Jag är övertygad om att herr Eskilsson kunde fatta vad jag me nade, även om orden kanske inte föll så korrekt. Jag avsåg givetvis hela tiden statens allmänna pensionsreglemente, som omfattade även de kollektivanställda skogsarbetarna långt innan ens ATP diskuterades. En skogsarbetare i domänverkets tjänst har kunnat få pension från 60 år. Det är ju pensionen för tiden mellan 60 och 67 år som kostar extra pengar, medan ju pensionsfrågan för övriga skogsarbetare inte lösts på tillfredsställande sätt. Den har inte lösts av skogsbolagen och allra minst av allmänningarna. Vi talar här hela tiden om en jämförelse mellan allmänningarna — ursäkta, herr Nilsson, Norrbottensallmänningarna — och domänverket i Norrbotten. Då skall man jämföra de reella förhållandena i Norrbotten och inte blanda in hela landets allmänningar. Inom herr Nilssons område råder kanske en annan praxis, så att där även vanliga arbetare, således inte bara tjänstemän, kan få pension på dessa bättre villkor. Det är där skillnaden ligger. När vi behandlade bankoutskottets utlåtande nr 46 år 1969 höll jag ett ganska långt inlägg i denna fråga. Jag kan råda herr Nilsson att läsa protokollet. Där är siffrorna även för pensionerna upptagna. Jag minns att domänverket årligen åsamkas cirka 20 miljoner kronor i extraomkostnader för pensioner på grund av en generösare pensionering än vad allmänningarna har. Herr Nilsson menade att uppgifterna angående anställningsförhållandena för skogsarbetarna inte var riktiga. Dessa uppgifter är hämtade från Skogsarbetarförbundets arbetslöshetskassor i Norrbotten, där vi alltså har allmänningar. Då organisationstillhörigheten är i det närmaste 100-procentig hos de i skogen arbetande där, torde siffrorna vara helt riktiga. Uppgifterna visar att allmänningarnas folk under cirka fyra månader av året inte är sysselsatta hos sitt företag. De får då skaffa sig andra jobb, söka sig till arbetsförmedlingen eller begära understöd från arbetslöshetskas sorna i den mån de inte finner annan sysselsättning. Hos domänverket är arbetarna årsarbetande. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Naturvården har under de senaste åren kommit i centrum för människornas intresse, och detta är alldeles i sin ordning. Det moderna samhället med dess snabba tekniska expansion och dess rasering av många gamla värden ger oss alla anledning att uppmärksamma och följa utvecklingen. Den förvandling som det svenska landskapet håller på att genomgå får inte ske hur som helst och utan att motåtgärder insätts mot förfulningen. De motioner som jordbruksutskottet här haft att handlägga gäller skyddet av en av Sydsveriges absolut främsta naturklenoder: Taberg. Det är inte första gången som Taberg blivit en riksdagsfråga. Berget har varit föremål för överläggningar här tidigare, när vandaliseringen av den småländska bergsformationen påtalades. Nu står man emellertid på nytt inför hotet att gruvdriften skulle upptagas i berget. Bolaget som äger brytningsrätten har aviserat sina planer på att åter bryta malm där, närmast för att utvinna vanadin. Detta måste förhindras. Dagens generation kan inte tillåta att detta säregna berg blir förvandlat till oigenkännlighet och de sköna omgivningarna blir slagghögar. Motionärer från Jönköpings län har slagit larm inför det nya hot som reses mot Taberg. Socialdemokratiska partidistriktet har i ett kraftfullt uttalande ställt sig helt bakom dem som vill skydda och bevara berget, och jordbruksminister Ingemund Bengtsson som besökte Taberg på sensommaren har för sin del gett ett klart besked om att någon ny brytning i Taberg inte får ifrågakomma. Länsstyrelsen i länet är inne på samma tankegångar. Jordbruksutskottets behandling av motionen har varit märkbart positiv, vilket jag som motionär gärna vill anteckna och notera. Nu gäller det för oss alla att söka skydda och bevara berget. Med hjälp av de utredningar som tillsatts och med naturvårdsverkets engagerade medverkan tror jag att frågan skall ledas till en lycklig lösning. Herr talman! Jag är tacksam för den behandling som utskottet har givit motionen och ber att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har inte tänkt dra i gång någon könsrollsdebatt så här strax före klockan 15 då alla väntar sig att plenum snart skall vara slut. Jag tror också att det är ganska svårt att elda trupperna på ömse håll. Jag vill ändå knyta några reflexioner till och göra ett yrkande med anledning av allmänna beredningsutskottets behandling av föreliggande motioner. I vår motion står att det brister mycket i kvinnors rätt att verka på vanliga mänskliga villkor, och det kan man verkligen hålla med om. Det lever fortfarande kvar en hel del argument om varför kvinnans rätta plats är där eller där, vanligen inom mycket begränsade områden.

Det är med snigelfart, för att inte säga en kräftgång. Det är klart att kvinnorna på papperet kan bli vad som helst numera. De allra senaste dagarna har man t.o.m. diskuterat deras möjligheter att avancera inom vårt militära system. Men det är mycket som de inte blir — av olika anledningar.

Att det inte finns någon alls på arbetsgivarsidan eller i tjänstemannaorganisationerna gör inte saken ett dugg bättre. Detta är bara ett exempel på tillståndet 50 år efter rösträttsreformen. Det är flera faktorer som medverkar till den bristande balansen mellan män och kvinnor, som ju fortfarande består både på arbetsmarknaden och när det gäller inflytandet över samhällsutvecklingen. Jag har alldeles klart för mig att en del förhållanden kan ändras endast genom upplysning. Hit hör naturligtvis de fördomar som lever kvar om vad kvinnor kan göra, vad de bör göra och vad de inte kan och inte bör göra. Dessa fördomar sammanhänger i hög grad med en felaktig eller i varje fall snedvriden uppfostran. Detta i sin tur torde bero på att barn uppfostras nästan uteslutande av kvinnor rätt långt upp i skolåldern. I detta fall tycker jag att männen är diskriminerade. De har hittills t.o.m. varit förhindrade att umgås med sina egna barn, och en hemmaman är väl ändå något att se litet över axeln, eller hur? Gränsen mellan att tillföra hemmet kontanter och att sköta vardagsarbetet, innefattande även hemmets ekonomi som har den största betydelse för samhällsekonomin, är så fastlagd att det är nästan omöjligt att rucka på den. Isoleringen i hemmen och kvinnornas mycket begränsade möjligheter att få ett vettigt arbete utanför hemmet är ett par exempel på fullt uppenbara missförhållanden, som genom vissa samhällsåtgärder säkert kunde rättas till. I utskottet har man vid behandlingen av motionen varit fullt medveten om — det står också i utlåtandet — att det finns rester av traditionsbunden könsdiskriminering och att mycket återstår att göra innan män och kvinnor kan på i alla avseenden lika villkor konkurrera på arbetsmarknaden.

Där är det precis likadant. Det fattas kvinnor på nästan alla håll. Här i riks dagen har genom det senaste valet antalet kvinnor sjunkit i stället för att ändå så småningom stiga. Men för att återgå just till förhållandena på arbetsmarknaden är det väl egentligen där som staten skulle kunna ingripa med några åtgärder. Utskottets ledamöter hänvisar till avtalsvägen, och det är alldeles självfallet någonting att diskutera. Man borde kunna hoppas att det på den vägen skulle gå att nå en bättre balans. Men reservanterna tycker att avtalsvägen har visat sig vara en så törnbeströdd och en så stenig väg för kvinnorna att ta sig fram på, att man inte kan vänta hur länge som helst på att den vägen nå en sådan bättre balans som jag förut har talat om. Det är sådant som gjort att reservanterna, när den här motionen behandlades, tyckt det vara angeläget att man fick en utredning till stånd om förutsättningarna för en allmän lagstiftning mot könsdiskriminering. Vi har utländska förebilder, och det är ju inget fel att studera dem. Tvärtom, man kanske kan få uppslag t.ex. av de erfarenheter som kan dras av den amerikanska lagstiftningen mot rasoch könsdiskriminering, även om den långtifrån till alla delar har blivit omsatt i praktiken så som man skulle vilja. Även England har en lagstiftning mot rasdiskriminering som kanske kan ge oss svenskar en och annan tankeställare och ett uppslag att föra vidare. Jag ber med dessa ord, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad till allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 56.

Herr talman! FN-deklarationen om avskaffande av diskriminering mot kvinnor antogs av FN:s generalförsamling den 7 november 1967. Den framställer principen om kvinnors rätt till samma villkor som männen och kräver åtgärder för att åstadkomma detta. Arbetet med den här deklarationen påbörjades redan 1963, då generalförsamlingen i en resolution noterade att det i verkligheten fortfarande existerade diskriminering mot kvinnor, även om detta inte alltid var enligt lag. Deklarationen betecknades också som en milstolpe när den kom till i FN:s arbete för de mänskliga rättigheternas genomförande. Artikel 1 i deklarationen säger att diskriminering mot kvinnor, ”vilken frånkänner dem samma rätt som männen eller begränsar densamma, är fundamentalt orättvis och kränkande mot mänsklig värdighet”. I artikel 2 står det att alla ”lämpliga åtgärder skall vidtagas för att avskaffa existerande lagar, regler, seder och bruk som diskriminerar kvinnor samt för att åstadkomma legalt skydd för lika rättigheter för män och kvinnor”. Därefter har man i två punkter redogjort för hur kvinnor diskriminerats och kan diskrimineras i ett samhälle. En av de viktigaste artiklarna går också in på hur kvinnor kan diskrimineras på arbetsmarknaden, och det är det som den här motionen har tagit upp som ett av sina problem. I utskottets utlåtande har anförts att arbetsmarknadens parter avtalsvägen bör lösa problemet med kvinnornas diskriminering på arbetsmarknaden. Det framstår emellertid som uppenbart att arbetsmarknadens parter hittills inte haft någon möjlighet, eller kanske inte en gång inom överskådlig framtid får någon möjlighet att komma till rätta med dessa problem som egentligen ligger mycket djupare. Fru Ruth Hamrin Thorell har nyligen pekat på att det i den förhandlingsdelegation bestående av 35 ledamöter som tillsatts mellan de stora bjässarna på arbetsmarknaden, nämligen LO och SAF, bara finns en enda kvinna på LO-sidan och ingen kvinna på SAF-sidan. Då det föreligger så stora låglöneproblem som måste lösas under de förhandlingar det här gäller — en utredning i somras har ju visat att låglönegrupperna till huvudsaklig del består av kvinnor — inser vi att det är svårt för den delegationen att ta upp dessa diskrimineringsfrågor till behandling. Man får i stället ta upp förhandlingar om att ge bättre lön åt de många kvinnor som i detta avseende befinner sig i underläge på arbetsmarknaden. De problem som det här gäller och som ligger på djupet är emellertid knutna till den allmänna rollfördelningen i samhället. Det betraktas nu för tiden oftast som självklart att kvinnor skall ha tre roller. Självfallet skall också männen ha tre roller. Men det är framför allt kvinnorna som skall svara för hemarbetet och fostra barnen. De skall också yrkesarbeta, och i regel har gifta kvinnors yrkesarbete en lösligare anknytning, eftersom hemarbetsuppgifterna är så stora. Dessutom skall kvinnorna vara samhällsengagerade på olika sätt, ta del i och ansvara för hur vi bygger vårt samhälle. Det är självklart att dessa tre roller — som både män och kvinnor skall ha — innebär splittrade funktioner och betyder ett splittrat engagemang, men utgångspunkten är att yrkesoch familjerollen är lika svårförenlig för kvinnorna som för männen. Lösningen av problemet i en familj blir att mannen har försörjaroch yrkesrollen och att kvinnan huvudsakligen får familjerollen. Den motsatta arbetsfördelningen eller en jämnare arbetsfördelning är ännu svårgenomförbar i praktiken och föga accepterad — fru Hamrin-Thorell var inne på frågan om svårigheten att acceptera att mannen huvudsakligen har familjerollen. På arbetsmarknaden innebär denna tingens ordning att männen — självfallet inte alla män — har en starkare ställning och kvinnorna en svagare. Som familjeförsörjare har många män en hård press på sig i arbetslivet. De kan t.ex. tvingas behålla arbeten som de inte trivs med och som är skadliga för deras hälsa, och de tvingas att avstå från samvaron med sina barn. Det är ju i dagens samhälle en mycket vik Om åtgärder mot könsdiskriminering tig fråga hur både mor och far skall kunna ha en riktig samvaro med barnen. Statistiskt sett tillhör nästan hundra procent av de gifta männen mellan 25 och 55 år arbetskraften. Männens genomsnittslön är högre än kvinnornas. Enligt en alldeles ny statistik uppgår skillnaden till 40 procent, beräknad generellt på genomsnittslönerna för män och kvinnor. Männens arbetsuppgifter är genomsnittligt mera kvalificerade och självständiga; många har kanske fått en högre utbildning, de har kanske också varit mera yrkesinriktade och haft en bättre yrkesplanering. Statistiken visar att männen dominerar på stora delar av arbetsmarknaden och återfinns i flera yrken än kvinnorna. Det finns också flera grupper av yrken som är totalt ensidiga — antingen manliga eller kvinnliga. Till denna bild av rollfördelningen hör också en rad nackdelar. Den manliga yrkesrollen kan ha en viss psykologisk och traditionell sida: det är manligt att ha det och det yrket, det är status att ha den och den lönen och att vara i den och den karriären. Man kan också säga att i yrkeslivet visar männen mera konkurrensvilja och större självsäkerhet än kvinnorna. Det här är problem som arbetsmarknadens parter inte kan komma åt, utan vi får väl alla försöka lösa dem tillsammans. En utgångspunkt har vi i de föreliggande motionerna. Vi kan sätta oss ned och se på alla dessa problem och utreda hur vi skall försöka jämställa kvinnorna och männen på arbetsmarknaden ur också de här aspekterna. Långtidsprognosen av år 1970 har räknat med olika attityder, och där räknas inte in någonting som skulle kunna göra det lättare för både män och kvinnor att ha de olika rollerna och se dessa roller som lika viktiga. Ingen vill bestrida att rollen att fostra barnen i det svenska samhället är betydelsefull, men den tanken blir ju snedvriden om inte mor och far bägge kan dela på det arbetet. Och om vi inte vär derar yrkesarbetet som lika viktigt för man och kvinna så blir det också där en snedvriden diskussion. Skall vi nedvärdera hemarbetet, det arbete som hör till familjerollen? Enligt utredningar som gjorts består det arbetet av delar från 15—18 olika yrken. Ändå diskuterar vi inte detta som ett arbete bland alla andra arbeten. En arbetsvärdering skulle kunna komma fram genom en sådan här utredning, så att vi fick mera reellt underlag för en diskussion om lagstiftning mot diskriminering av kvinnor, bl.a. på arbetsmarknaden. Herr talman! Mot den här bakgrunden anser jag att en utredning är väl befogad. Kravet på åtgärder mot diskriminering av kvinnor har också stöd i FN deklarationen. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman!

Utskottet avstyrker som bekant samtliga motioner, och jag vill, herr talman, redan nu yrka bifall till utskottets förslag i samtliga förevarande fall. Från moderaternas och folkpartiets representanter i utskottet föreligger reservation mot majoritetens beslut i fråga om könsdiskriminering, i vilket avseende man önskar utredning och eventuellt förslag till lagstiftning mot det här fenomenet. Föreliggande problem — ty det är fråga om problem — är ur såväl principiell som praktisk synpunkt av stor be tydelse. Mest konkret berörs den enskilde löntagaren och produktionslivet som sådant, men i grunden angår det allt och alla i vårt samhälle, skulle jag tro. Det har väl också de föregående talarna velat hävda med sina inlägg. Trots denna stora betydelse, som i och för sig skulle motivera en mera ingående analys och debatt här i dag, anser jag att jag med hänvisning till det av utskottet redovisade sakläget kan fatta mig kort, åtminstone tills vidare i debatten, vilket jag hoppas inte skall uppfattas som nonchalans från en fackföreningsman i dessa ytterst viktiga frågor. Beträffande könsdiskrimineringen konstaterar utskottet, att detta fenomen dröjer kvar i vårt samhälle, i synnerhet på arbetsmarknaden, Det finns alltså skäl till vaksamhet, opinionsbildning och åtgärder, anser utskottet. Utskottet har i sin utredning av sakläget bl.a. konstaterat följande. 1. ”I de riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken som statsmakterna antog år 1966 har bl.a. principen om jämlikhet mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden fastslagits. Riktlinjerna innebär således bl.a. att den arbetsmarknadspolitiska målsättningen skall vara densamma för kvinnlig arbetskraft som för manlig — — — Vidare framhålls exempelvis att den latenta arbetslösheten bland framför allt gifta kvinnor måste effektivt bekämpas.” 2. ”Principen om lika lön för män och kvinnor med likvärdigt arbete har inom den privata sektorn antagits genom överenskommelse år 1960 mellan LO och Arbetsgivareföreningen.” 3. Riksdagen beslöt i våras såsom reformering av sjukförsäkringslagstiftningen att principen om jämställdhet mellan könen tryggas fullt ut. 4. I fråga om platsannonsering — en liten detalj i detta jättekomplex — gäller för statens del att utbud inte får begränsas till visst kön. I fråga om kommuner och den privata sektorn förutsätter utskottet att de fackliga organisa tionerna bevakar att samma principer följs vid annonsering. 5.

Utskottet har för sin del ansett att tillräckliga skäl för närvarande inte finns för en allmän lagstiftning mot könsdiskriminering. Detta ställningstagande motiverar utskottet delvis med att det torde stöta på stora svårigheter såväl att utforma som att upprätthålla en sådan lagstiftning. Tveksamheten beror också på den rätt allmänt vedertagna principen att staten skall ingripa på arbetsmarknaden först när parterna har misslyckats med att lösa ett problem. Självfallet har de nyss redovisade åtgärderna på området haft stor betydelse för utskottets ställningstagande.

Mot bakgrunden av attityderna i utskottet vågar jag för egen del tillägga att jag tror att man, därest frågorna inte finner en god lösning inom rimlig tid, kan räkna med att riksdagen senare skall vara beredd att ingripa mera Om åtgärder mot könsdiskriminering hårdhänt. Jag vill tillägga att jag inte hyser någon som helst betänklighet mot att förbudslagstifta framdeles, därest så skulle visa sig nödvändigt, för att nå en vettig ordning på detta område. Det är vi ju överens om att vi inte har ännu. Vid behandlingen i utskottet har jag arbetat mot en förbudslagstiftning av samma skäl som utskottet anfört och som jag här har redovisat.

Jag skall emellertid inte ta upp er tid med att ventilera det ämnet, som jag så många gånger har berört här i riksdagen. Den som sätter sig ned och funderar över dessa ting skall ganska snart inse att jag har rätt.

Jag upplever allmänt debatterna kring dessa frågor — även om jag inte har gjort det hittills i dag — som mycket enkelbottnade så länge man medvetet uraktlåter att ta med också den sida av problematiken som jag här har antytt. Den som över huvud taget vill lösa problemet könsdiskriminering — och det vill vi säkert alla här i kammaren — skulle bli ganska förtvivlad om vederbörande efter åratal av kamp mot könsdiskrimineringen upptäcker att man har ett alltför ensidigt grepp på frågan. Nu försöker vi komma åt den andra frågan förhandlingsvägen och genom lagstiftning, och vi försöker även komma åt könsdiskrimineringen på olika vägar. Jag vill tolka utskottets uttalande så att man vill åstadkomma någonting som skall vara en påfösare när det gäller dessa strävanden, och därför anser att vi kan låta anstå med de formellt hårdaste åtgärderna. Som jag redan har sagt, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets förslag. Låt mig dock med några få ord beröra frågan om deltidsarbetet, en fråga som också behandlas i utskottsutlåtandet men som hittills inte har berörts i debatten. Antalet deltidsarbetande har under senare tid ökat mycket kraftigt — som väl är. Utskottet har noterat en ökning under de senaste sex åren med 120 000 personer, varav den allra största delen gifta kvinnor, vilket är rätt intressant. Prognoser på detta område pekar på att relationen mellan deltidsanställda och heltidsanställda, som nu är 19 respektive 81 procent, inom kort kommer att förändras till 25 respektive 75 procent. Antalet deltidsarbetande kommer alltså att öka rätt kraftigt. Man har funnit att det totalt kommer att bli en ökning från 800 000 till 900 000 deltidsarbetande. Utskottet erinrar i sitt utlåtande om att en rad åtgärder av social natur har vidtagits och är på gång, vilka alla syftar till att ge rättvisa åt deltidsarbetande i förhållande till heltidsarbetande och att underlätta för deltidsarbetande att komma ut på lönemarknaden. Men utskottet har samtidigt funnit att den snabba utvecklingen och de åtgärder av olika slag som kommer att sättas in inte motiverar en utredning av frågan. Man har alltså inte alls sagt att det är bra som det är. Om jag som LO-man samtidigt får redovisa vilka problem vi möter när vi skall diskutera deltidsarbetet vill jag erinra om vad som står i utskottets redovisning, nämligen att LO anser hela denna fråga — totalt sett — om deltidsarbete vara ganska svår och delvis dubbelbottnad. Det innebär att man inte får behandla den alltför onyanserat, eftersom man då kan åstadkomma skada där man vill göra nytta. Vi noterar i LO:s yttrande till utskottet att vi, om inte denna fråga sköts på ett riktigt sätt, riskerar en dold undersysselsättning på grund av deltidsarbeten. Vidare riskerar vi en misshushållning med arbetskraft som kanske skaffat sig en för samhället och dem själva dyrbar utbildning. Jag vill också understryka ett väsentligt led i LO:s resonemang, nämligen att vi även riskerar att konservera könsrollerna genom att onyanserat öppna denna väg, vilket LO:s diskussion gäller. Härigenom skulle vi kunna binda oss vid en halv eller svag lösning, som alltså inte är konstruktiv nog. Detta betyder inte annat än att LO är överens med utskottet om att vi måste utveckla möjligheterna för deltidsarbete på olika områden — sannolikt också för ökat deltidsarbete totalt — men det måste förenas med en ganska betydande känslighet för problematiken så att vi inte, som jag tidigare anfört, åstadkommer någon skada. Herr talman! Jag har ingenting att anföra med anledning av de två debattinläggen. Talarna stöder reservationen för utredning om en lagstiftning. Det har jag naturligtvis något att säga om — vilket jag redan gjort — men för övrigt tror jag att de två inläggen till 100 procent återspeglar den anda som vilat över utskottets arbete och beslut. Frågan gäller bara vad som är gagneligt, en utredning och lagstiftning eller inte. Vi har hamnat på skilda ståndpunkter, men som väl är kan vi nu föra en debatt i denna fråga där den praktiska bedömningen är avgörande och inte den principiellt teoretiska.

Herr talman! För att inte fru Hamrin-Thorells teori, att detta bara är ett manligt yrkande, skall gå hem i den allmänna debatten vill jag säga att det också är en rad kvinnor i utskottet som förordar avslagslinjen. Jag noterar som ett faktiskt förhållande att det förs en uppriktigare, öppnare, medvetnare, klarsyntare debatt i dag än bara för en kort tid sedan. Det hedrar fru Hamrin-Thorell att hon har ägnat sig åt frågan så länge, och jag hoppas att hon inte skall vara alltför otålig inför finalomgången på detta område. Jag tror nämligen att vi är inne i vad som kan liknas vid en slutspurt — en slutspurt på åtskilliga år. Vi skall inte lösa problemet bara för kvinnorna, utan även med hänsyn till männen; detta är ytterst ett samhällsintresse och ingenting annat. Fru Hamrin-Thorell trodde att jag inte visste på vilket ben jag skulle stå, och därför vill jag konstatera att jag står — jag hoppas med båda fötterna — på följande plattform. Vi skall inte tolerera könsdiskriminering en minut längre än vad vi tvingas till därför att vi inte finner botemedlen. Om vi inte löser problemet på det sätt utskottet hoppas, är jag beredd att medverka till en lagstiftning. Även om vi vet att en förbudslagstiftning inte definitivt löser problemet, så vore den ett sätt att mobilisera den anda fru Hamrin-Thorell representerar när hon talar som hon här gör. Det är ett tillräckligt skäl. Vi har på så många andra områden lagar som inte är effektiva. Utskottet har aldrig menat att vi behöver begära 100-procentig effektivitet för att lagstifta. Man har valt mellan två metoder, och man har valt den som man tror är nyttigast och effektivast. Sedan sade fru Hamrin-Thorell någonting felaktigt. Jag har antecknat att socialdemokraterna skulle ha tvekat länge att ansluta sig rent principiellt till FN-konventionen på området.

Herr talman! De motioner som behandlas i detta utlåtande tar upp frågan om vårddemokrati och en utredning om införande av en vårdombudsmannainstitution. Demokratiseringsprocessen är ständigt aktuell i den allmänna debatten. Den gäller ju medinflytande inte bara på det politiska området utan även på våra arbetsplatser, på våra sjukhus osv. I vårddemokratibegreppet ingår just inflytandet från patienter men också från personal — deras möjlighet att påverka sin vårdsituation och sin arbetssituation vid sjukhusen, även om arbetsdemokratin naturligtvis är ett vidare begrepp än vårddemokrati, när det gäller de anställda. Där ingår emellertid också idén att alla skall behandlas lika på ett sjukhus, oavsett kön, status i samhället, utbildning, ålder, bostadsort osv. En perfekt teknisk medicinsk skötsel är viktig, men den personliga kontakten och omvårdnaden om människan som sådan är minst lika viktig och en förutsättning för att den sjuke skall bli frisk. 1969 bildades Sveriges allmänna patientförening med syfte att tillvarata patienternas intressen. När man läser dess manifest konstaterar man att det finns många som känner sig illa eller obilligt behandlade i ett eller annat avseende när de varit patienter. De anser sig inte ha fått rättelse och inte heller kunnat få diskutera igenom sin situation med någon person i ansvarig ställning. Det är bl.a. på den grunden som vi motionärer anser att en regionalt placerad vårdombudsman bör finnas och kunna vara till nytta. Patientföreningen pekar på att många har klagat hos medicinalväsendets ansvarsnämnd, men där handlagda ärenden har för det första tagit lång tid innan de prövats, och för det andra har ärendena oftast inte föranlett någon åtgärd. Nu erinrar utskottet i sitt utlåtande om de motioner som väckts till årets riksdag och i vilka tagits upp och hemställts om ändring av instruktionen för socialstyrelsen så att lekmannainslaget i nämnden förstärks. Motionerna, sägs det i utskottet, har hänvisats till statsutskottet och har ännu inte blivit behandlade där. Utskottet finner det troligt att rättssäkerheten förbättras om lekmannainslaget i nämnden ökas. Jag delar den förhoppningen men handläggningen går troligen inte snabbare för det, det blir ju ändå bara en nämnd. Här skulle en regionalt anställd vårdombudsman säkert kunna klara av en hel del ärenden lokalt, vilka alltså aldrig skulle behöva tas upp i denna ansvarsnämnd. På så sätt skulle väntetiden för en hel del ärenden kunna avkortas, både direkt genom att vårdombudsmannen tar hand om dem och indirekt genom att ansvarsnämnden får färre ärenden att handlägga. Många människor har en känsla av att rättstryggheten på vårdområdet inte är helt tillfredsställande, t.ex. när det gäller patientens ekonomiska förluster. Det är nu nästan omöjligt för patienterna att efter liden medicinsk skada få ekonomiskt vederlag. Utskottet har också tagit upp denna fråga med anledning av motionen och erinrar om den motion om rättstryggheten inom sjukvården i vilken frågan om strikt skadeståndsansvar för skada vid medicinsk behandling tas upp. Dessa motioner skall enligt utskottets utlåtande behandlas av första lagutskottet senare under hösten. Utskottet uttalar vidare: ”Utskottet finner det tillfredsställande om bättre möjligheter till ekonomiskt vederlag vid medicinska skador kunde skapas.” Det är ett uttalande som jag är helt tillfredsställd med, och jag tackar för utskottets välvilliga behandling i det avseendet. I debatten framförs också ibland åsikter som går ut på att alla dessa skisserade problem och svårigheter för patienterna skulle bortfalla när vi om några år får tillräckligt med läkare. Men jag tror att det bl.a. ur psykologisk synpunkt är viktigt att patienten får träffa någon person som inte är direkt ansvarig för hans vård och behandling. Jag har hört att man vid något sjukhus har anställt en jurist som någon eller några dagar i veckan kommer till sjukhuset och som patienterna får diskutera sina problem med. Den personen fungerar väl i praktiken som ett slags vårdombudsman. Det är att hoppas att det sättet att ta hand om patienterna sprider sig. Herr talman! Jag har för dagen inget yrkande i detta avseende men ser med intresse fram mot hur de motioner som jag tidigare omnämnt kommer att behandlas av riksdagen senare i höst.

Herr talman! Målet för Sveriges utrikespolitik är goda förhållanden till alla stater. Denna målsättning förutsätter en stark internationell goodwill. Denna goodwill kan skadas av enskilda personers eller företags handlande i främmande land. Det är i sådana sammanhang angeläget att officiella svenska myndigheter klart fritages från misstanken om delaktighet eller underlåtenhet. Ett fall där sådan skada på Sveriges internationella goodwill kan förväntas är de s.k. Nigeriabussarna. Det hundratal utrangerade vänstertrafikbussar, som av en svensk firma försålts till Lagos kommunala bussbolag, har utan tvekan vållat Sveriges rykte stor skada. Med hänvisning till detta ber jag, herr talman, om kammarens tillstånd att till statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet få ställa följande fråga: Kan statsrådet bekräfta, att ingen svensk statlig myndighet varit inblandad eller underlåtit att göra erforderliga ingripanden i den beklagliga affären med de s.k. Nigeriabussarna?

Härmed får jag anhålla om ledighet från riksdagsarbetet för deltagande i sammanträden med Europarådets församlings politiska utskott jämte subkommitté, kulturutskottet, byrån, permanenta utskottet och kollokviet med ministerkommittén under följande dagar: den 20 november, den 3 december em.—den 4 december och den 9 december em.—den 14 december.

Herr talman! Herr Lindblad har frågat mig om jag ämnar vidta några åtgärder med anledning av nuvarande arbetslöshet bland trafikflygare efter konkurser inom charterbranschen och om i så fall deras utbildning kan nyttiggöras inom landet. flygföretag lagt ned sin verksamhet och personalen friställts. Som herr Lindblad ger uttryck för i sin fråga föreligger f.n. svårigheter att ge den flygande personalen annan sysselsättning som tar till vara deras yrkeskunskap. Av ca 35 friställda piloter har dock ett tiotal redan fått anställning. Som bekant är Svensk pilotförening aktivt verksam för att förmedla lämplig anställning i andra företag till de arbetslösa piloterna. De problem som frågeställaren tar upp är inte specifika för flygområdet. Företagsnedläggelser drabbar även andra branscher, i många fall med avsevärt större sysselsättningsproblem än i detta aktuella fall. Beträffande nuvarande situation bör hållas i minnet att internationellt sett en betydande överkapacitet råder inom civilflygsektorn, såväl för linjefart som för chartertrafik. För charterflygbolagen har detta medfört en konkurrenssituation som lett till att verksamheten i många fall drivits på olönsamma villkor. Detta kan belysas med att under senaste femårsperiod ett tiotal charterflygföretag i Skandinavien tvingats upphöra med sin verksamhet på grund av ekonomiska svårigheter. Det är inte sannolikt att någon förändring i rådande överkapacitet kommer att inträffa under den förestående vintersäsongen. Jag måste alltså tyvärr konstatera att på kort sikt nuvarande sysselsättningsproblem kommer att kvarstå. Däremot får man på något längre sikt räkna med en fortsatt kraftig tillväxt av civilflyget, vilket medför motsvarande ökning av arbetskraftsbehovet såväl internationellt som nationellt. land kan nämnas, att SAS avser att successivt öka Scanair/Transairs verksamhet. Inom företaget pågår sålunda en utredning, som skyndsamt skall undersöka de närmare betingelserna för en sådan utveckling. Jag räknar därför med att sysselsättningsproblemen inom <civilflyget på någon sikt skall kunna lösas på ett tillfredsställande sätt.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

Men ser man närmare efter finner man, att endast två har fått arbete i Sverige, och det gäller begränsade uppgifter som taxiflygare. De övriga får gå till Afrika, Grönland och till en osäker tjänst i ett annat nordiskt land. De bedömningar piloterna själva gör tycks gå ut på att det i stort sett bara är Afrika och Asien som i dagsläget kan suga upp dem. I och för sig är det väl inte märkligare för piloter än för andra att bli friställda. Att denna grupp saknar arbetslöshetsförsäkring beror på det mycket enkla förhållandet att flertalet piloter har tjänst hos företag, där de inte anser att det föreligger någon risk för friställning. Därför har kåren som sådan inte ordnat något försäkringsskydd. Det har visat sig att andra, numerärt större kategorier i det här aktuella företaget har kunnat beredas annan sysselsättning. Piloterna har inte kunnat det. Vad som emellertid kanske gör frågan extra intressant från riksdagens synpunkt är att dessa människor representerar ett mycket stort kapital. 35 piloter är lika mycket som den livligt uppmärksammade avgången det extrema året 1965, när 37 officerare lämnade flygvapnet. Det är mer än låt oss säga den senaste officerskullen i flygvapnet. Den här gruppen representerar ett kapital på mellan 20 och 25 miljoner kronor. Vi får anta att det successivt kommer avgångar från flygvapnet i fortsättningen också, om vi inte kan lösa problemet med en civil trafikflygarskola. Kan man nu säga att ifrågavarande 30 piloter skall kunna beredas sysselsättning? Naturligtvis är det svårt för departementschefen eller någon annan att hävda att Linjeflyg/SAS måste anställa dessa piloter i första hand, ty företagen måste givetvis själva kunna bedöma vilka villkor som man skall ställa. Men är det sant, som det antyds, att det snarast är en belastning att ha tjänstgjort i ett charterflygbolag, trots att tjänsten där är mycket varierande och vederbörande får stor erfarenhet? Alltså att en förare som kanske har tjänstgjort som kapten i ett charterbolag inte ens har möjlighet att få en styrmansbefattning i linjeföretagen, vilka hellre rekryterar direkt från flygvapnet eller direkt från civila trafikflygarskolor? I så fall är den här ifrågavarande personalen i ett mycket besvärligt läge. Även om civilflyget kommer att utökas och ta in åtskilliga piloter under de närmaste åren, står sig de nu friställda slätt, om det anses vara diskvalificerande att ha tjänstgjort inom charterflyget.

Herr talman! Herr Lindblad ställer ju inget specifikt yrkande i sitt inlägg, och därför finns det ingen anledning att göra något annat än ett par allmänna konstateranden. Det är klart att herr Lindblad har rätt i att 35 piloter representerar ett mycket stort kapital i och för sig. När man gör en sådan bedömning är väl bara risken den att man omedvetet gör en jämförelse mellan kapitalvärdena hos olika grupper av anställda som blir friställda. Jag vet att herr Lindblad inte alls menar det, men jag vill ändå påpeka att risken finns att man börjar ”värdera” yrkesgrupp mot yrkesgrupp. För att undvika all sådan diskussion vill jag framhålla att så kan man naturligtvis inte göra. Man kan i sak vara överens om det stora kapital som ligger i sådan här utbildning, men självklart kan många andra kategorier också framvisa en lång utbildning som varit dyrbar både för vederbörande själva och för samhället. Jag har aldrig hört talas om det som herr Lindblad säger, nämligen att man från SAS” och Linjeflygs sida anser det vara en belastning att ha varit anställd inom charterflyget. Det förefaller mig vara en uppfattning som knappast kan vara uttalad, eftersom SAS och Linjeflyg vid många tillfällen har haft anledning att ta tjänster i anspråk av sådana piloter. Till slut vill jag bara säga att det förhållandet att de här människorna nu tvingas att söka sig långt utanför våra gränser och långt utanför Europas gränser för att få anställning, belyser egentligen en fråga som är primär, nämligen överkapaciteten på pilotsidan hos oss. De länder i Afrika och Asien som nu efterfrågar och anställer svenska piloter varken har eller har haft utbildning av piloter, utan de måste gå ut och köpa hem sådana till sitt flyg, och det skall vi inte klandra dem för. När man sålunda kan rekrytera piloter i andra utvecklade länder av Sveriges typ är det klart att det uppstår en sådan situation som vi i dag har. Jag vill än en gång påminna om vad jag säger i slutet av mitt svar, nämligen att ”på kort sikt nuvarande sysselsättningsproblem kommer att kvarstå”. Men på lång sikt bör vi ändå kunna ha en viss optimistisk syn på denna fråga.

Herr talman! Jag är glad över att statsrådet inte har försökt göra gällan de att jag värderade personalen i pengar.

Vi riskerar få ett läge med dels en stor brist på förarpersonal, dels samtidigt en oförmåga att ta i anspråk den personal som har utbildning. Jag är glad om det är så som kommunikationsministern säger, nämligen att det inte innebär någon belastning att ha tjänstgjort inom =<charterflygverksamheten utan att dessa piloter kan konkurrera på lika villkor hos linjeföretagen. I tidningsuttalanden och även på annat sätt har dock de aktuella piloterna givit uttryck för tanken att de anses vara ett slags andraklasspiloter, som linjeflygföretagen inte gärna vill anställa.

Herr talman! Den ekonomiska utvecklingen har lett dithän att knappast någon fastighetsägare har möjlighet att vidmakthålla annat än ett ringa antal byggnader, byggnader som är oundgängligen nödvändiga för hans verksamhet. För jordbrukarens del innebär detta t.ex. att alltför stora manbyggnader måste överges och att ekonomibyggnader som hade en viktig funktion i forna tiders naturahushållning rivs eller i bästa fall ges en annan funktion. Exempel på denna utveckling kan anföras från hela landet, och det är fråga icke bara om de stora slotten, som endast delvis kan bebos och nyttjas av sina ägare, utan också om åtskilliga herrgårdar och bondgårdar, som har en för ägarna betungande antikvarisk bebyggelse som emellertid ur historisk och kulturhistorisk synpunkt måste betraktas som oersättlig. Krav på högre räntabilitet leder till hårdhänta ingrepp i våra städers bestånd av äldre bebyggelse. Någon särskild exemplifiering på detta område torde inte vara nödvändig. Monument över gångna tiders industriella verksamhet, som t.ex. många av de uppländska järnbruken eller textilindustrins byggnader i Norrköping går en oviss framtid till mötes då en upprustning av dylika byggnader för annat ändamål drar kostnader som ägarna knappast kan bära ensamma. En utarmning av vårt kulturarv och en miljöförstöring av icke ringa mått blir den oundvikliga följden om icke kraftfulla och välvalda åtgärder vidtages som gör det möjligt att bromsa upp denna olyckliga utveckling. På något sätt måste ägarna till det urval av äldre byggnader och byggnadsmiljöer, som de kulturminnesvårdande myndigheterna anser värda att bevaras, stödjas i sina ansträngningar att åt kommande generationer bevara dessa för landet i sin helhet omistliga kulturvärden. Är regeringen beredd att medverka till att staten tager det ekonomiska ansvar som det innebär att bevara ett urval av våra kulturhistoriska byggnader?

Herr talman! Herr Dahlén har frågat chefen för civildepartementet om regeringen avser att förelägga riksdagen proposition i överensstämmelse med parkeringskommitténs förslag om införande av kommunal kontrollavgift vid olaga parkering i stället för nuvarande bötesföreläggande och om regeringen överväger andra åtgärder i syfte att trygga efterlevnaden av gällande parkeringsföreskrifter. Frågorna har överlämnats till mig för besvarande. Mot bakgrunden av en utveckling som inneburit att parkeringsärenden i allt större utsträckning fått avskrivas därför att det inte kunnat bevisas vem som fört fordonet infördes vid årsskiftet 1969—1970 ett straffansvar även för fordonets ägare. Detta gäller förseelser där parkeringsbot kan användas, dvs. överträdelse av lokal trafikföreskrift med förbud mot parkering eller stannande av fordon. Den nya regeln innebär att ägaren blir ansvarig om det inte är utrett vem som begått förseelsen. Det är ingen tvekan om att man här har att göra med ett svårlöst problem. Frågan om den nya regeln infriat förväntningarna kan inte bedömas förrän man fått en inte alltför kort tids erfarenhet av tillämpningen. Rikspolisstyrelsen sammanställer för närvarande visst preliminärt material i ämnet. Enligt vad jag inhämtat från styrelsen torde denna sammanställning inte komma att visa på den förbättring i betalningsfrekvensen i fråga om parkeringsbot som åsyftats. Vad orsaken är till detta kan bedömas först efter en grundlig genomgång av det statistiska materialet och de tillämpade administrativa rutinerna. Innan en sådan undersökning gjorts är jag inte beredd att ta ställning till frågan om ytterligare åtgärder behövs för att komma till rätta med de ifrågavarande parkeringsförseelserna.
Herr talman! Som statsrådet Norling erinrade om beslöt riksdagen i fjol på hans förslag en ändring beträffande parkeringsbestämmelserna för att man skall komma till rätta med förseelserna. Då det inte kan utredas vem som fört fordonet vid parkeringstillfället skall ansvaret läggas på ägaren till bilen. Man trodde att detta skulle leda till väsentliga förbättringar. Framför allt skulle man komma åt dem som tyvärr gärna smiter ifrån ansvaret för dessa förseelser. I motiveringen till förslaget, såsom det presenterades för riksdagen i fjol, sade herr Norling att han fäst stort avseende vid förhållandena i Stockholm. Det var verkligen anmärkningsvärda förhållanden i Stockholm men också i andra stora städer. Under åren 1964— 1967 förekom i runt tal i Stockholm 40 000 anmärkningar i kvartalet för felparkering. Under sista kvartalet 1968 hade antalet anmärkningar stigit till mellan 70000 och 80000. Samtidigt sjönk betalningsfrekvensen från ungefär 75 procent år 1967 till omkring 50 procent i slutet av 1968. Hälften av parkeringssyndarna lät alltså bli att betala. Detta allvarliga läge föranledde enligt departementschefen omedelbara åtgärder, och därför lade han fram detta förslag i fjol, som var en del av parkeringskommitténs betänkande. Detta innehöll ju även andra förslag. Nu visar det sig att läget inte har undergått en sådan förbättring som alla givetvis hoppades på. Jag har här en skrivelse som gatukontoret i Stockholm avlevererade för ungefär fyra veckor sedan och som innehåller mycket anmärkningsvärda saker. Gatukontoret har efter kontakt med polisens parkeringskontor kunnat sammanfatta sitt allmänna omdöme i bl.a. fem olika punkter: För det första har betalningstendensen för parkeringsböter gått ned under 50 procent. För det andra har denna utveckling spårats alltsedan sensommaren, ”då databehandlingen m.m. vid rikspolisstyrelsen medför återsändning till parkeringskontoret av obetalda parkeringsböter först efter 3 å 3 1/2 månad”. För det tredje säger sig gatukontoret kunna konstatera att polisens parkeringskontor för närvarande får 11 000 sådana ärenden per treveckorsperiod för utredning. Vid det tillfället då gatukontoret gjorde sin undersökning hade polisens parkeringskontor anställt två inspektörer, sex polismän och tjugo kontorister. Av den senare gruppen, påpekar gatukontoret, var det en hel del universitetsstuderande, som alltså inte var heltidsanställda utan arbetade då de hade möjlighet därtill. Herr statsråd, mot bakgrund av dessa siffror behövs det nog inte mycken utredning för att fastslå att polisens personal, åtminstone vid undersökningstillfället, var absolut otillräcklig för att klara av detta arbete — 11000 fall på en treveckorsperiod. Gatukontoret konstaterar också ”att i denna situation parkeringskontorets personalstyrka är helt otillräcklig för att kunna bedriva uppsökande verksamhet” — som man kallar det med ett vackert uttryck, dvs. att försöka se till att böterna drivs in. När polisen inte kan klara av detta arbete, så stimulerar det till än mer långtgående nonchalans. Gatukontoret konstaterar att nu återställes ofta parkeringskontorets skrivelse med besked ”Adressaten okänd”. Det är alldeles uppenbart att det inte alltid är posten som har gjort denna notering. Sannolikt är det tyvärr så i en hel del fall att det är adressaten själv som skriver på att han eller hon är ”okänd”. Trafikvakterna kan vittna om att vissa syndare river sönder betalningsuppmaningarna mitt framför näsan på dem. Polisen hinner ändå inte ta reda på oss, säger man. Jag skall inte kommentera detta ytterligare just nu. För det fjärde kan man konstatera att det för närvarande ligger 75 000 parkeringsärenden för 1970 i Stockholm i avvaktan på utredning av polisen. 75 000! För det femte säger gatukontoret att trafikvakterna under de två första kvartalen i år totalt rapporterade 153 500 förseelser bara i Stockholm. Det är per kvartal nästan precis samma antal förseelser som sista kvartalet 1968, då statsrådet Norling krävde omedelbara åtgärder. Själv tycker jag att dessa siffror verkligen är mycket allvarliga. De borde ha varit tillräckliga för att statsrådet här skulle ha givit ett mera bestämt svar än vad han har gjort. Men statsrådet Norling säger att han vill vänta och se, trots att — som han noterar — rikspolisstyrelsen redan har meddelat att betalningsfrekvensen inte har förbättrats på det sätt som man har åsyftat och trots att uppgifter redan nu föreligger om den i Stockholm och även på andra håll — det har jag konstaterat under dagens lopp — starkt stegrade frekvensen av parkeringsförseelser. Förseelser, som inte beivras effektivt av myndigheterna, är ju något mycket allvarligt i ett rättssamhälle — särskilt när de förekommer i denna ofantliga omfattning. Något annat ord kan man inte använda i detta sammanhang. Respekten för samhällets beslut undergrävs. Jag tycker att det kanske hade varit lämpligt att statsrådet med ett enda ord åtminstone hade kommenterat denna mycket allvarliga sida av problemet. Den alltmer svällande biltrafiken — inte minst i våra städer — är ett synnerligen betänkligt miljöproblem. Jag tillhör inte gruppen bilhatare. Jag tror att bilen är nödvändig även i städerna. Men om den verkligen skall kunna ha en chans att utnyttjas på rätt sätt, måste trafikanterna följa gällande bestämmelser. Det gäller även parkeringsbestämmelserna, annars blir ju förhållandena olidliga. En del kanske tycker att de redan är det, och självfallet är trafikförhållandena verkligen olidliga i en del städer, vilket inte minst beror på att man parkerar precis hur som helst därför att det är så lätt att komma undan bötesföreläggande. Trafikmiljön är av väsentlig betydelse för människornas trivsel. Den saken tror jag inte att det råder några delade meningar om. Men ju längre man väntar med att göra något effektivt, desto svårare blir det att komma till rätta med problemet. Herr talman! Mot denna bakgrund är det oroande att svaret är så utslätat. Statsrådet säger ingenting om när en ändring kan tänkas äga rum. Han framhåller att en grundlig genomgång av det statistiska materialet och de administrativa rutinerna är nödvändig. Jag tror säkert att en sådan genomgång behövs. Men detta skrivsätt är ju typiskt, och vi får kanske höra en avslöjande kommentar också i detta fall. När ett statsråd talar om att en sak måste grundligt gås igenom, tyder det på att det kommer att ta ganska lång tid. Den kortaste tidrymd som man då kan tänka sig är ju ett år. Det enda man kan få ut av statsrådets svar är att någon ändring knappast lär komma till stånd före 1972. Det tycker jag, herr statsråd, är orimligt. Det borde vara möjligt att göra något mera. Det är intressant att nu se på vad parkeringskommittén föreslog, som inte togs upp i propositionen förra gången, nämligen kommitténs huvudförslag att bötesstraffen för felparkering skulle ersättas med skyldighet att erlägga en särskild kontrollavgift. Den stora fördelen ansåg man då vara att det skulle medföra en administrativ förenkling. Även domstolarna skulle kunna kopplas bort. Kommunerna skulle genom avkriminaliseringen av parkeringsförseelserna enkelt kunna utfärda betalningsförelägganden. Det är svårt att veta hur stor lättnad som skulle kunna åstadkommas genom ett sådant system, men att det skulle medföra en administrativ förenkling om domstolarna kopplades bort är väl alldeles uppenbart. Nu vill statsrådet inte diskutera denna sak. Han avvisar den dock inte, vilket jag noterar. Men han ställer inte någonting i utsikt på denna punkt. Herr talman! Jag tackar för att jag har fått ett svar, men jag kan tyvärr inte tacka för innehållet. Jag tycker att det är litet för håglöst. Har verkligen inte statsrådet Norling så pass mycket oro för denna utveckling att han kan släppa till de resurser som är nödvändiga för att snabbt få ett förslag? Det vore rimligt att 1971 års vårsession — inte höstsessionen eller 1972 års riksdag — fick ta ställning till det här.

Herr talman! Jag skall inte på något vis polemisera i onödan mot de siffror som herr Dahlén nämnde i sitt inlägg, ty det skulle kunna uppfattas som att jag vill försöka komma ifrån huvud problemet, som ju är det vi skall diskutera. Ändå vill jag rent parentetiskt nämna att antalet mål i Stockholm, som enligt herr Dahlén skulle uppgå till 75 000 i kvartalet, till mig har meddelats vara 60 000. Detta är, som sagt, närmast parentetiskt i det här sammanhanget, och jag tycker inte att vi behöver ha några delade meningar om detta i sak. Betalningsfrekvensen för parkeringsböter i Stockholm har enligt vad som meddelats mig varit 41 procent under fjärde kvartalet 1969. Första kvartalet 1970 var den 54 procent, för att sedan under andra kvartalet ha gått ned med en procent till 53. Det är alltså riktigt att vi är på väg i fel riktning. Man kan naturligtvis diskutera hur länge man vill om vilka åtgärder vi skulle behöva vidta, och man kan naturligtvis ha vilka meningar man vill om hur snabbt och på vilket sätt vi skall komma till rätta med det här svårlösta problemet. Jag tror nämligen att det här är ett mycket svårlöst problem, och herr Dahlén har väl heller inte haft någon annan mening. Vi är här inne på ett område, där många människor av olika anledningar försöker lura samhället på dess rätt — och inte bara försöker utan dessutom ser vissa möjligheter att lyckas. Därför måste vi ha förståelse för såväl de myndigheter som skall försöka utöva rättvisan direkt på platsen som de myndigheter ovanför de direkt agerande som skall försöka komma fram till effektivare åtgärder. Jag tycker att det är angeläget att vi i den här diskussionen har samma grundmålsättning. Herr Dahlén säger att det kanske brister i mitt intresse härvidlag och att det i mitt svar på interpellationen inte klart uttalas ett intresse för att motverka riskerna med att gällande bestämmelser nonchaleras, men så är inte förhållandet. Jag är beredd att helt och uppriktigt instämma i ett av styckena i herr Dahléns interpellation som lyder: ”Utvecklingen tyder på att det finns risk för ett ökande antal felparkeringar kombinerat med en allt lägre betalningsbenägenhet när det gäller parkeringsbot. Det synes mycket olyckligt om denna nonchalans och uppluckring av det allmänna rättsmedvetandet får fortsätta.

Jag tror således att det är viktigt att vi har samma målsättning, och det har jag med detta inlägg velat konstatera att vi har. Möjligheterna att komma till en bättre tingens ordning måste till stor del bygga på erfarenheterna från det arbete som nu sker och som enligt vår uppfattning ger det resultat som det borde ge. Vi behöver inte heller ha någon diskussion om ordvalet beträffande grundlig eller icke grundlig genomgång av detta material. Det är angeläget att vi till och med på den punkten är överens om att inte en dag skall få förrinna för oss — och inte för någon — i onödan i arbetet på att försöka få en bättre ordning i detta sammanhang. Men jag upprepar att man bör protestera mot försök — herr Dahlén har inte gjort några sådana — från någons eller någras sida att ifrågasätta effektiviteten av de hittills vidtagna åtgärderna. Säkert har polisen i detta fall gjort allt vad som med gällande regler varit möjligt för att åtgärderna skulle bli så effektiva som möjligt. Men det system vi nu använder tycks inte räcka till i kampen mot alla de människor som ta git som sin uppgift att söka kringgå lagens parkeringsbestämmelser.
Herr talman! Beträffande siffrorna skall jag inte polemisera med statsrådet. Jag har refererat de siffror som finns i gatukontorets skrivelse, vilken avlämnades för fyra veckor sedan, och vi är tydligen överens om att oavsett om siffran ligger litet lägre än vad gatukontoret anger eller om gatukontorets siffra är den rätta, så är läget allvarligt. Det är det väsentliga. Statsrådet säger att han inte gärna vill att man skall få det intrycket att han har ett bristande intresse för denna sak. Nej, det hoppas jag också. Men det räcker inte att säga ja, ja, utan man måste också se till att något göres. När jag nu lyssnade till statsrådets kompletteringar, tyckte jag inte att han kom med så särskilt mycket. Han säger att rikspolischefen indirekt meddelat honom att man kommer att föreslå vissa förändringar och givetvis då förbättringar i den administrativa behandlingen av dessa ärenden. Men det är ju också indirekt ett svar på min fråga. Har det ändå inte tillräckligt klart bevisats att det är uppenbart att polisen har så liten personal att handlägga dessa ärenden att den inte kan klara det enbart genom en administrativ förändring? Om statsrådet Norling vill bevara intrycket — och jag tror inte att det är ett felaktigt intryck — att han vill göra något, då undrar jag om det ändå inte vore rimligt och lämpligt att diskutera saken med den departementschef som har hand om den sidan av problemet som gäller polisen. Enbart genom en annan administrativ rutin kan man inte klara av detta. Det vore i själva verket en ganska hård dom över den nuvarande polisadministrationen om man skulle kunna lägga allt till rätta enbart genom en administrativ omläggning. Nej, så förhåller det sig nog inte. Jag vill inte påstå att statsrådet själv hävdar att detta var den enda åtgärden, men det är därför jag efterlyser vad man ytterligare kan göra. Det är givet att polisen måste ha ökade resurser om man skall behålla nuvarande system, en tanke som jag sätter ett stort frågetecken för. Att företa en administrativ förändring är bra, men det räcker inte. En annan punkt där jag lyssnade noga för att få höra något mer än vad som kom fram i interpellationssvaret är denna: Om det nu visar sig att de nya bestämmelserna inte lyckats få bukt med eländet, och jag tycker för min del att detta är uppenbart, när skall vi då få andra bestämmelser? Statsrådet sade ingenting på den punkten, ingenting om att nästa års riksdag skulle kunna få ta upp frågan. Detta gör att jag är orolig för att man av en eller annan anledning kommer att skjuta på det hela. Man hoppas att den administrativa rutinen, som skall bli annorlunda hos polisen, kan vara ett skäl att vänta. Jag kan förstå t.ex. att finansminister Sträng inte tycker särskilt mycket om att man skulle göra den omläggning som parkeringskommittén föreslog, nämligen att kommunerna som ju har besväret med parkeringsplatserna också skulle ta hand om ersättningen i samband med parkeringsförseelserna. Jag föreställer mig emellertid att det inte kan vara ett skäl för att man inte redan under vårsessionen skulle kunna få ett förslag till ändring. Jag vill markera att jag inte misstänker statsrådet Norling för att inte vara intresserad av dessa saker — det vore ju i och för sig ganska orimligt när det gäller en kommunikationsminister — men jag skulle känna mig ännu mer övertygad om statsrådet i dag eller när vårriksdagen börjar presenterade ett förslag som var något annat än en förhoppning om att polisen skall lägga om sin administrativa rutin.
Herr talman! Det var inte meningen att det tillägg som jag gjorde rörande rikspolischefens inställning till rutinerna skulle tolkas så att jag ansåg det vara det enda saliggörande. Varje försök, både att förbättra rutinerna och angripa frågan på annat sätt, tycker jag är värt ett erkännande. Sedan kan man naturligtvis som herr Dahlén fråga sig — han har också ställt den frågan i sin interpellation — när proposition kan tänkas föreläggas riksdagen rörande parkeringskommitténs förslag. Det är emellertid inte inom kommunikationsdepartementet som den propositionen skall utarbetas, men oavsett det är det väl rimligt att anta att beträffande den delen av problemet som vi diskuterar i dag kan det vara av stort värde att man får utvärdera resultaten av den tillämpning man hittills praktiserat. Vi kan vara överens om att tillämpningen har visat sig vara mindre resultatgivande, men kvar står ändå att erfarenheterna av en sådan tillämpning kan vara värdefulla att ha i framtiden, om man skall föreslå någon annan tillämpning längre fram. Även om det som sagt inte är min uppgift att framlägga propositionen, tror jag att erfarenheterna av vad som hittills varit gällande kan ha ett värde vid propositionens utarbetande. Det behöver naturligtvis inte, som herr Dahlén befarar, ta så lång tid att vi inte skulle komma åt detta stora problem inom överskådlig tid. Det måste vara allas förhoppning att det skall ske snart. Sedan vet jag inte om herr Dahlén i sista delen av sitt anförande tangerade frågan om kompensation till kommunerna för parkeringsbot. Han nämnde inte kompensation för kommunala insatser, men det är möjligt att det var tänkt så i det som sades. Jag vill erinra om att i proposition 141 år 1969, som rörde detta spörsmål och som jag lade fram för riksdagen, diskuterades i departementschefens skrivning just detta med kompensation för kommunala in satser när det gällde parkering. Jag sade då att om en sådan kompensation är påkallad vid sidan av de parkeringsavgifter som kommunerna redan nu uppbär, måste den utgå efter bestämda grunder och bli beroende av frekvensen av speciella slag av parkeringsöverträdelser. För den principiella frågan om kompensation har det dessutom avgörande betydelse vilken ställning som tas till kommitténs förslag i dess helhet. Om det var så att herr Dahlén avsåg att komma in på frågan om kompensation för kommunala insatser, är frågan om hur vi anser att den delen av spörsmålet skall behandlas redan besvarad i propositionen.